Fru talman! Utskottet säger att det är med tillfredsställelse som man ser att berättelsen ger en fyllig och allsidig redovisning av verksamheten i Nordiska rådet under den angivna tidsperioden. Det är faktiskt så att berättelsen visar det omfattande arbete som ändå förekommer på nordiskt plan. Utskottet pekar också på det mycket positiva i att rådet kunde anta en övergripande rekommendation om en handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Så kommer man fram till följande slutsats: ”Detta visar att den redan tidigare eftersträvade samverkan inom de politiska grupperingarna över nationsgränserna nu kommit att prägla även det ekonomiska samarbetsområdet. Allmänt sett torde ökat gemensamt uppträdande av liknande politiska partier i rådet bidra till en djupare förankring av rådsarbetet i de nationella parlamenten.” Detta är viktigt. Det är inte bara i parlamentet, här i riksdagen, som vi skall diskutera dessa saker. Vi har gett det nordiska arbetet en mera partipolitisk prägel genom att utveckla olika partigrupper: socialdemokrater, konservativa, mittengrupperna och vpk, alltså fyra grupper. Det är viktigt att debatten förs inom partigrupperna och ute i partiorganisationerna på det lokala planet. Det stora problemet när vi jobbar med de nordiska frågorna är att kunna föra ut dessa frågor till det lokala planet och till den enskilde individen. Vi har gjort en undersökning bland stora grupper om deras kunnande och kännedom om Nordiska rådet och dess arbete. Undersökningen visar att det finns mycket att göra när det gäller att föra ut information. Inom rådet pågår nu ett intensivt arbete för att föra ut informationen. Man riktar sig till speciella grupper och försöker särskilt engagera folkrörelserna, som har en mycket stor uppgift i sammanhanget. Jag skall ta upp ett par andra frågeställningar, nämligen narkotikan och miljöfrågorna. Nordiska rådet har under senare år mycket aktivt engagerat sig i narkotikafrågorna. Vi har lagt fast en handlingslinje och en gemensam målsättning, och jag tror att det arbete som bedrivits har inneburit att man börjar få en likartad bedömning av problemen och samordnar insatserna. Detta arbete måste naturligtvis förstärkas ytterligare, men man har ändock lyckats lägga en väldigt bra bas. Den andra frågan är miljöfrågan. Under sessionen i Oslo i våras antogs en rekommendation som gällde en överarbetning av programmet för miljösamarbete. I detta program lyfte vi fram just försurningsfrågorna, som fick en helt ny och långt mera framträdande plats i det nya programmet än tidigare. Det gäller nämligen ett gemensamt uppträdande och agerande på det internationella planet. Vi har den bestämda uppfattningen att ett enat Norden kan åstadkomma mycket här. Detta tog sig också uttryck i ytterligare två rekommendationer, nämligen om gemensamma nordiska normer för svavelutsläpp och om ett intensifierat arbete på det internationella planet för begränsning av svavelutsläpp. Vi har också med tillfredsställelse noterat att konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har trätt i kraft. Vi får inte förtröttas i vårt arbete utan måste ständigt ha problemet för ögonen. Det har under sommaren sedan kommit fram nya kunskaper om försurningsproblemen, och därför är det oerhört viktigt att vi från svensk sida på allt sätt i det nordiska samarbetet understryker allvaret i dessa problem och medverkar till att aktiviteten ökar på detta område. Fru talman! Jag har inte något annat yrkande än det som finns i utskottets betänkande.

Fru talman! Nordiska rådets årliga berättelse föranleder sällan någon debatt här i kammaren. Annorlunda är det i vissa grannländer. Framför allt är debatterna i det norska stortinget ofta mycket ingående. Om den svenska riksdagens ringa och massmediernas ojämna intresse för de nordiska frågorna beror på att det nordiska samarbetet ter sig en aning provinsiellt jämfört med vad som sker i större internationella sammanhang må vara osagt. Klart är emellertid att åtskilliga parlamentariker inom EG-länderna — där broderoch systersämjan inte alltid är påfallande — med stort intresse följer vad vi åstadkommit inom Nordiska rådet, vars verksamhet nu har pågått i över 30 år. Vid årets session i Oslo antogs 34 rekommendationer. De redovisas i den berättelse som ligger på riksdagens bord. Berättelsen har föranlett tre centerpartimotioner, som vi också nu behandlar. I motion 1784 redovisas en katalog med frågor som redan ligger under Nordiska rådets behandling. Därför föreslår utskottet att motionen skall anses besvarad med hänvisning till de aktuella informationer som lämnas i utskottets relativt utförliga utlåtande. Motionärerna, som ganska ytligt behandlar en rad stora samnordiska frågor, förbigår dock en fråga av mycket stort intresse, nämligen det framtida radiooch TV-samarbetet. Vissa beslut har tagits, men jag är övertygad om att här återstår många olösta frågor, som kommer att kräva stora insatser i såväl tid som pengar. Med detta påpekande vill jag övergå till att säga något om motion 1785, som också resulterar i ett enhälligt utskottsbetänkande. Här finns emellertid ett särskilt yttrande från Pär Granstedt — — —

Fru talman! Jag tänkte ge några kommentarer till det betänkande som föreligger om det nordiska samarbetet och som knyter an till vad som har anförts i redogörelsen från Nordiska rådets svenska delegation. I delegationens berättelse redovisas olika områden i det nordiska samarbetet. En fråga som har ägnats stor uppmärksamhet i detta samarbete är rådets rekommendation 28/83 om ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Tillkomsten av denna rekommendation har i olika sammanhang betraktats som någonting unikt. Rekommendationen byggde nämligen på tre olika medlemsförslag från olika partigrupperingar som arbetades ihop till ett gemensamt förslag, vilket vann rådssessionens bifall. Därmed var rekommendationen ett faktum. Det yttersta motivet för rekommendationen var självklart. Det var den starka oron för den sviktande sysselsättningen och de problem som drabbat de nordiska ekonomierna. Vi kunde framför oss se en nordisk arbetsmarknad där mellan 700 000 och 800 000 personer skulle stå utanför, dvs. vara arbetslösa. Det var naturligtvis ett fullgott motiv för att denna rekommendation kom till stånd. Rekommendationen var utan tvivel en uppmaning till de nordiska regeringarna att leva upp till en uttalad politisk vilja och att gemensamt tackla de ekonomiska problemen, för att därmed också skapa förutsättningar för att bryta den negativa sysselsättningsutvecklingen. Redan vid den trettionde rådssessionen underströks det att arbetslösheten aldrig får bli ett medel i den ekonomiska politiken. Det har också de nordiska ländernas företrädare hävdat inom exempelvis OECD och IMF. Det borde således ha funnits goda förutsättningar för att man skulle komma fram till ett ganska konkret handlingsprogram för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. En arbetsgrupp tillsattes av ministerrådet, och denna grupp har tagit fram ett handlingsprogram. Programmet diskuterades så sent som i går av rådets ekonomiska utskott och de nordiska finansministrarna. Jag skall inte recensera detta dokument, eftersom det fortfarande är oklart vilken status det har som nordiskt program och någon reell behandling ännu inte har påbörjats. Emellertid vill jag redan nu uttala min besvikelse över hur litet substans som finns i programmet. Det som är särskilt oroande är att de nordiska ekonomiernas situation kommer att påverka ambitionsnivån i det nordiska samarbetet i negativ riktning. Det finns flera projekt och förslag som har fått ett positivt bemötande av ministerrådet, men vi kan konstatera att inga medel har anvisats för att realisera de ambitioner som rådet har visat. Jag vill bara peka på ett exempel, som också Ingrid Sundberg hänvisade till, nämligen handlingsprogrammet för datateknologi. Det är ganska klart deklarerat, att om vi skall göra någonting på detta område behövs det ca 100 milj.kr. för att realisera detta program. Det skall då ske under ett antal år. Nu kan vi konstatera att det för 1984 visserligen finns 2 miljoner anslagna, medan det för 1985 inte finns några som helst medel anvisade. Detta gör att man känner på sig att ambitionsnivån sakta håller på att skruvas ner. Det hade enligt min mening varit angeläget, vid budgetbehandlingen men också i andra sammanhang, att man hade konstaterat vikten av att det nordiska samarbetet förstärks. Risken är nu i stället att det kommer att utsättas för stora påfrestningar under den närmaste framtiden. Fru talman! Jag har inget yrkande utan vill bara ansluta mig till betänkandet.

Fru talman! Vid 1982/83 års riksmöte väckte jag tillsammans med en rad andra centerpartister några motioner om praktiska problem som vi som bor i gränsområden upplever och som vi gärna skulle vilja se att det blir en förändring av. Det gällde bl.a. skattefrågor, och de behandlas i andra utskott. I utrikesutskottets betänkande 6 har man tagit upp det yrkande som finns i vår motion 1982/83:1601, där vi hemställer att initiativ bör tas för att i tidningar i gränsregionen införa specialsidor för information om det andra landet och att Nordiska rådet skall initiera ett sådant projekt. Eftersom jag bor i en gränskommun kan jag vittna om att gränsen i många fall naturligtvis är ett problem, men i många avseenden upplever vi inte att det finns någon gräns. Däremot är den ganska effektiv när det gäller denna typ av information, som, om det inte hade funnits en riksgräns, skulle ha varit helt normal. Det kan gällat.ex. information om olika typer av arrangemang, teater, film, sporttillställningar och politiska arrangemang, som man gärna skulle vilja följa när man bor i ett sådant här område. Det är alltså inte tillräcklig aktivitet i fråga om information i de tidningar som utkommer på resp. sida om gränsen. Jag har talat med utskottets ordförande om hanteringen av denna motion, och utskottet är välvilligt inställt till den tankegång som finns i min motion. Men utskottet gör den bedömningen, att om man skall ta ett sådant här initiativ, sker det bäst inom ramen för Nordiska rådet och dess institutioner. Jag har därför inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Jag får försöka ta direkta kontakter med den svenska delegationen eller ta initiativ i den kommitté som vi har bildat i norra Bohuslän och Östfold nära gränsen. Vi kan kanske komma fram till direkta åtgärder där, eftersom vi redan i dag har ett visst stöd för denna verksamhet från Nordiska ministerrådet.

Fru talman! Beträffande motion 1785 om nordisk framtidsforskning har utskottet avgivit ett enhälligt utlåtande. I anslutning till motionen har ett särskilt yttrande avgivits av Pär Granstedt.

Motionärerna söker onekligen famna över vida fält, och utskottet har inte varit berett att föreslå att riksdagen på grundval av en sådan motion skulle göra ett tillkännagivande till regeringen, som motionärerna föreslår. Pär Granstedt har inte heller lyckats få med sig sina partivänner för sitt särskilda yttrande, som återges i utskottets handlingar. Ett liknande förslag, med främst centerpartistiska upphovsmän, har också framförts av Nordiska rådet. Också det gäller framtidsforskning. Förslaget har helt nyligen varit föremål för en omfattande remissbehandling i en rad nordiska fackorgan. Kulturutskottets förhoppningar är att denna skall medverka till att klara ut vad som döljer sig bakom de starkt skiftande tankarna och ambitionerna i detta medlemsförslag. Jag är övertygad om att opreciserade önskemål av detta slag kommer att vinna på att manglas där de hör hemma -— i första han i Nordiska rådets kulturutskott och därefter vid sessionen. Därför föreslås att även denna motion får anses som besvarad. Slutligen vill jag, fru talman, med några ord behandla en fråga som kommer att väcka stor debatt vid den kommande sessionen, som hålls i Stockholm den 27 februari-2 mars 1984. Det gäller Nordiska rådets framtida arbetsformer. Den frågan har utretts av en grupp bestående av fem personer, och förslaget syftar till att effektivisera samarbetet. Jag skall naturligtvis inte i detta sammanhang gå in på förslagets olika detaljer. Jag vill dock peka på ett par frågor. Den första gäller budgetarbetet och kontrollfunktionerna, som i fortsättningen läggs under ett särskilt utskott. Budgetfrågorna har successivt fått en bättre lösning, men jag vill starkt understryka behovet av förbättrade kontrollfunktioner. Ett led i arbetet för att åstadkomma detta vore om rådet fick ett eget konstitutionsutskott. Om, som utredningsgruppen föreslår, en ökad makt skall ges till presidiets fem ledamöter, krävs nämligen avsevärt bättre rutiner för att följa och bedöma såväl ministerrådets som presidiets maktutövning. Mot den bakgrunden kommer presidiets partipolitiska sammansättning in i bilden. Principerna för hur presidiet väljs och för dess sammansättning har varit en diskussionsfråga — och kommer tydligen att bli det även i fortsättningen, att döma av utredningen. I dag besätter de borgerliga partierna i Norden fyra av de fem platserna i presidiet. Av de fyra borgerliga mandaten är tre konservativa. Så länge presidiets uppgifter var av övervägande representativ natur, tillmättes detta en ganska begränsad betydelse. Men mot bakgrund av att presidiet får ökad politisk roll är det en illusion att tro att denna konservativa överrepresentation i ett av Nordiska rådets nyckelorgan kan få fortsätta. Att låta de övriga partierna kompenseras med suppleantplatser är en dålig lösning. En ökad partipolitisering har skett inom Nordiska rådet under senare år. Detta har onekligen verkat vitaliserande. Mot den bakgrunden borde konsekvensen bli antingen att samtliga val i fortsättningen handhas av en fristående internordisk valberedning eller — som förefaller mig naturligast — att det parti eller de partier som innehar regeringsställningen i resp. länder också besätter sitt lands plats i presidiet. Jag vet att de sistnämnda frågorna kan anses ligga i marginalen för kammarens intresse. Men frågan är av gammalt datum och kan i vårt land föras tillbaka till den tid då socialdemokratin regerade Sverige under ledning av Tage Erlander. Då överläts åt oppositionen, med Bertil Ohlin i spetsen, att för svensk del inta den ledande nyckelpositionen i Nordiska rådet. Denna arbetsmetod har stora svagheter och leder lätt till en blockering inför avgörandet i stora, partiskiljande frågor. Det bör därför enligt min mening finnas en klar politisk överensstämmelse mellan innehavet av regeringsmakten och representationen i Nordiska rådets presidium. Dessa frågor borde få en lösning i det pågående arbetet med Nordiska rådets arbetsforum. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig dels om jag är beredd att vidta åtgärder inom ramen för arbetsrättslagstiftningen för att förstärka skyddet för enskilda och företag, dels var gränsen enligt min mening går för de fackliga organisationernas övertagande av statens rättsutövande uppgifter. Båda frågorna berör, såvitt jag kan förstå, reglerna om facklig vetorätt i medbestämmandelagen. Det problem för samhället och arbetstagarna som dessa regler avser att motverka har knappast minskat i betydelse under senare tid. Min grundläggande uppfattning är därför att regler om facklig vetorätt alltjämt behövs i den arbetsrättsliga lagstiftningen. I den allmänna debatten har det gjorts gällande att vetorättsreglerna missbrukas på olika sätt och att de utnyttjas i syften som saknar stöd i lagen. Min egen uppfattning är att kritiken har kommit att grundas på enstaka fall och att det saknas belägg för att reglerna tillämpas på ett sådant sätt att det kan sägas vara något allmänt problem. Jag håller inte för uteslutet att övertramp någon gång kan ha förekommit i den praktiska tillämpningen av bestämmelserna. Det skulle vara mer förvånande om så inte hade skett. De uppgifter som med vetorättsreglerna har lagts på de fackliga organisationerna är nämligen både svåra och resurskrävande. Jag anser dock inte att detta är skäl nog för att tillgripa sådan lagstiftning på området som Bengt Wittbom synes förespråka. Bengt Wittboms påstående om att de fackliga organisationerna är på väg att ta över statens uppgifter grundar sig på en missuppfattning om vetorättsreglernas innebörd och ändamål. Reglerna har visserligen till effekt att de motverkar sådant oseriöst företagande som bygger på att skatter och avgifter inte betalas. Men det är också ett genuint fackligt intresse som reglerna tillgodoser. De skall ge de fackliga organisationerna möjlighet att värna om arbetstillfällena hos de seriösa företagen och slå vakt om de rättigheter och den trygghet som arbetstagarna har tillkämpat sig genom fackliga insatser. Något övertagande från de fackliga organisationernas sida av statens rättsutövande uppgifter förekommer enligt min mening inte. Bengt Wittbom berör också frågan om rätten att tillgripa fackliga stridsåtgärder. Som jag redan flera gånger har förklarat här i kammaren är det inte min avsikt att ändra den grundsats i vårt system av rättsregler för arbetsmarknaden som säger att rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en rätt som utövas av arbetsmarknadens parter i frihet men under ansvar.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Som arbetsmarknadsministern säkert förstår är jag inte på något sätt tillfredsställd med det. Men jag vill ändå säga: Läser man svaret noga kan man — om man är riktigt välvillig — uppfatta en och annan öppning. Arbetsmarknadsministern skriver att det är hennes grundläggande uppfattning att reglerna om facklig vetorätt behövs. Hon skriver också om möjligheterna att tillgripa fackliga stridsåtgärder på sådant sätt att det kanske skulle kunna finnas utrymme för att diskutera en eventuell förstärkning av skyddet för de enskilda människor som faktiskt i dag i vissa fall drabbas av lagens tillämpning. Det vore bra om arbetsmarknadsministern ville bekräfta den här positiva tolkningen. Arbetsmarknadsministern säger att vetorätt nu bara i enstaka fall används på ett felaktigt sätt. Då vill jag fråga vad arbetsmarknadsministern anser om det brev som gått från El-ettan i Stockholm till fem fackliga organisationer på Gotland — där man helt kallt bara konstaterar att enmansföretagare utan avtal inte är seriösa företagare. De bör alltså inte få möjlighet att få arbete. Sedan räknar man upp de företag som man anser vara seriösa och vädjar om hjälp. Anser arbetsmarknadsministern att det är ett enstaka fall? Om så är fallet, vad anser arbetsmarknadsministern om t.ex. Målar-ettans aktioner i Stockholm, där man försöker tvinga på enmansföretagare som sköter både skatter och avgifter kollektivavtal och hängavtal — med motiveringen att de inte sköter sig? Hur kan arbetsmarknadsministern säga att det är enstaka fall? Har det gjorts någon inventering? Finns det något sakligt underlag för arbetsmarknadsministerns påstående på den punkten? Sist och slutligen, arbetsmarknadsministern: Är det de fackliga organisationernas uppgift att bestämma vilka företag som är seriösa och vilka som inte är seriösa? Det är ju så det fungerar i dag. Fackliga organisationer kan genom sin vetorätt blockera ut företag, som betalar sina skatter och andra avgifter och sköter sina skyldigheter över huvud taget. Därmed har de fackliga Organisationerna också makten att sortera ut dem som de anser vara seriösa och dem som de inte anser vara seriösa. Jag tror att det vore bra om arbetsmarknadsministern i dag kunde ge oss ett klart svar på frågan: Är det fackets uppgift att bestämma vilka företag som sköter sig eller är det det inte?

Herr talman! Det viktigaste för oss är naturligtvis att se till att alla företag sköter sig, att alla företag är seriösa, att inte några smiter undan skatt, socialavgifter, arbetsmiljöbestämmelser och annat. Tyvärr är inte verkligheten sådan, och därför behövs medbestämmandelagen. Därför behövs också vetorättsreglerna i medbestämmandelagen. Tyvärr har de den dystra bakgrunden att det finns företag som inte uppfyller stadgandena i lagar och bestämmelser. Vetorätten skall tillämpas enligt de regler som finns i medbestämmandelagen. Det innebär att en facklig organisation självfallet inte generellt kan utesluta enmansföretag. Jag har sett den skrivelse som El-ettan har skickat till förbund på Gotland. Jag vet att man inte kan säga att den från juridisk synpunkt är felaktig. Men det får naturligtvis inte bli så, att en skrivelse av det här slaget sedan följs upp på det sätt som Bengt Wittbom här redogjort för. Varken El-ettan eller något annat fackligt förbund har rätten att generellt utesluta enmansföretag. Det är inte så, att alla enmansföretag tillhör gruppen oseriösa företag. De fackliga organisationerna har å andra sidan den självklara rätten och skyldigheten att bevaka att deras medlemmars intressen blir tillgodosedda — annars hade medlemmarna ingen anledning att betala sina avgifter till dem. I den rätten och skyldigheten måste också ingå att granska om företagen är seriösa.

Herr talman! Men, arbetsmarknadsministern, det finns ju massor med enmansföretag här i landet, och vi behöver ju verkligen många nya företag — det är partierna överens om här i kammaren. Att försöka få i gång nyföretagande i Sverige är en av våra stora uppgifter. Vi behöver alltså ännu fler enmansföretag än dem vi har. Då måste man fråga sig: Hur skall de enmansföretagare som drabbas direkt och indirekt av den här fackliga inställningen, som tyvärr griper omkring sig, skyddas? Det hjälper tydligen inte att arbetsmarknadsministern uttalar synpunkter på hur lagen skall tillämpas. Det har gjorts många gånger här i kammaren. De fortsätter. Det skrivs brev till Gotland och det ena med det tjugotredje. El-ettan ger sig ju inte. Man säger: Vi skall åka över till Gotland och övertyga våra fackliga kamrater om att det här är rätt. Det är bara BPA:s elavdelning, ASEA, Rydbergs Elbyrå, Visby Kontakt AB och några till som är seriösa enligt El-ettan — inga andra. Är arbetsmarknadsministern beredd att direkt ta avstånd från El-ettans agerande och uttala att det vore utomordentligt olämpligt av El-ettan att åka till Gotland och börja bedriva något slags kampanj? I sitt svar skriver arbetsmarknadsministern att någon har missuppfattat vetorättsreglernas innebörd och ändamål. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Är det inte El-ettan och Målar-ettan och andra som har missuppfattat? Jag har absolut inte gjort det. Jag står bara här i riksdagens talarstol och försöker försvara de enskilda människor och företag som faktiskt drabbas av ett missbruk av dessa lagregler. Jag hade hoppats att arbetsmarknadsministerns litet positiva anda i svaret också skulle kunna leda vidare till ett erkännande av att arbetsmarknadsministern är beredd att göra något.

Herr talman! Visst, Bengt Wittbom, behöver vi enmansföretagare. Därför ordnar vi under den socialdemokratiska regeringen numera inom arbetsmarknadsutbildningen ett mycket stort antal kurser just i att starta eget. Men vi behöver enmansföretagare som följer lagar och föreskrifter. De lagar och bestämmelser om vetorätt och annat som finns i MBL är till för att just skydda de enskilda intressena hos enskilda arbetstagare och enskilda arbetsgivare som följer lagarna och betalar sina skatter. Om de inte skyddas, blir det en osund konkurrens. När man talar med företagare, är de väldigt angelägna om att påpeka hur viktigt detta är. Jag kan hålla med om att El-ettan i vissa situationer — det har jag förklarat i tidigare diskussioner här i kammaren — inte har visat sig vuxen det ansvar som man måste kräva av en facklig organisation. Det gäller även det fall som vi tidigare diskuterade, nämligen den tilltänkta bojkottåtgärden mot företagare som deltagit i en demonstration. Vetorätten får användas när ett företag åsidosätter lagar och avtal. Den får utövas på förbundsnivå. Om den utnyttjas på ett annat sätt är det alltså felaktigt. Arbetsdomstolen har tagit upp bara ett par fall, där vetorätten har utnyttjats felaktigt.
Herr talman! Problemet är inte att AD har tagit upp bara ett par fall. Problemet är faktiskt att en mängd enmansföretagare i vårt land, som sköter sig precis som de skall göra, som jobbar och sliter — många gånger 12-15 timmar per dygn — och som betalar sina skatter och avgifter, fortfarande är jagade av vissa fackliga organisationer på basis av att dessa organisationer har missförstått vilka regler som enligt lagstiftningen gäller beträffande vetorätten. Detta missförstånd, som de fackliga organisationerna utnyttjar för sina egna syften, kan arbetsmarknadsministern faktiskt rätta till. Men det vill Anna-Greta Leijon tydligen inte göra. Jag kan inte sluta mig till någonting annat, herr talman, än att Anna-Greta Leijons sätt att uttrycka sig innebär att alla företag, t.ex. enmansföretag, som inte har avtal är oseriösa; eftersom hon tydligen är beredd att helt överlåta åt facket att bedöma vilka företag som är seriösa eller inte. Då kan man fråga: Vilka möjligheter har vi i denna församling såsom lagstiftare att skydda enskilda människor och enskilda företagare?
Herr talman! Jag har sagt tidigare här i kammaren — jag vill gärna upprepa det — att den arbetsgivare som känner sig jagad, som Bengt Wittbom uttryckte det, och anser att en facklig organisation har handlat fel enligt lagstiftningen har möjlighet att gå vidare. Bengt Wittbom vet att jag upprepade gånger har förklarat — det finns goda skäl att upprepa det — att det existerar enmansföretagare som inte vill ha avtal. De kan vara seriösa ändå, även om jag från mina utgångspunkter naturligtvis tycker att det borde vara självklart med avtal. Vi vet att den svenska arbetsmarknaden har fungerat så och att det varit ett ömsesidigt intresse. Men det betyder inte att man skall stämpla såsom skattesmitare företag som inte har avtal. Vetorättsreglerna är inte heller utformade på det sättet att de kan användas i sådana situationer. Det vet Bengt Wittbom.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern: Skall utgångspunkten för Sveriges riksdags lagstiftning när det gäller att bestämma vilka som är seriösa och vilka som inte är seriösa vara att vi skall överlåta avgörandet till organisationer som inte har något ansvar här och inte kan ställas till ansvar här? Är det inte, Anna-Greta Leijon, i ett land där vi påstår oss ha en hög grad av rättstrygghet för enskilda människor — och vi gör ju det här i Sverige — en självklarhet att det räcker med ett övertramp — jag säger ett övertramp — för att det skall finnas skäl att ingripa? En av riksdagens och partiernas främsta uppgifter är ju att skydda enskilda människor, och det här börjar bli en allt viktigare fråga, Anna-Greta Leijon. Det har varit för många övertramp — det har inte bara varit ett — och jag frågar Anna-Greta Leijon än en gång: Är det riksdagen eller facket som skall avgöra vilka som är seriösa och inte seriösa?

Herr talman! Om Bengt Wittbom med sitt senaste inlägg menar att ett felaktigt förfarande från en facklig organisation skall leda till att vi skall ge fri lejd åt företag som inte vill arbeta seriöst, säger vi från socialdemokratins sida ett bestämt nej, och det kommer vi att fortsätta att göra.
Herr talman! Det menar jag självfallet inte. Vad jag menar, Anna-Greta Leijon, är att ett övertramp av dignitet El-ettan, som på ett organiserat sätt försöker slå ut enmansföretag, är ett tillräckligt stort övertramp. Det anser tydligen inte arbetsmarknadsministern, och då kan jag bara sluta mig till att det också fortsättningsvis under den här mandatperioden kommer att vara så att regeringen fortsätter att slåss för de centrala fackliga organisationernas makt och integritet. Vi i oppositionen får så gott vi kan ägna oss åt att försöka skydda enskilda människors rättstrygghet och integritet.

Herr talman! Gunnar Hökmark hari en interpellation ställt ett antal frågor till justitieministern om ökat skydd för enskilda personers integritet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på följande av de i interpellationen ställda frågorna. 1. Är statsrådet beredd att medverka till förslag till förändringar i medbestämmandelagstiftningen så att de enskilda anställda ges större inflytande? 2. Är statsrådet beredd att medverka till förändringar i gällande lagstiftning som ökar de enskildas insyn och inflytande i de intresseorganisationer som företräder den enskilde i frågor som rör arbetsplatsen? 5. Är statsrådet beredd att förelägga riksdagen lagförslag som garanterar arbetstagaren rätten och möjligheten att stå utanför facklig organisation? Jag besvarar frågorna i tur och ordning. Det är en märklig historieskrivning som Gunnar Hökmark gör när han söker beskriva den utveckling av maktförhållandena på den svenska arbetsmarknaden som har ägt rum under den senaste tioårsperioden. Enligt Hökmark har staten genom att införa MBL i många fall fråntagit den enskilde arbetstagaren det inflytande i arbetslivet som denne tidigare hade och överfört detta till de centrala fackliga organisationerna. Dessa organisationer skall vidare, om jag har förstått Hökmark rätt, betraktas som byråkratiska kolosser som på det hela taget nonchalerar medlemsopinionen. Den här historieskrivningen är helt felaktig. Sanningen är den att de enskilda arbetstagarna skulle stå sig slätt i förhållande till arbetsgivarna om de inte hade stöd av sina fackliga organisationer. De skulle då vara hänvisade till arbetsgivarens goda vilja i frågor som rör inflytandet i företagen. Arbetsgivaren är ju den som med stöd av äganderätten till produktionsmedlen ensam bestämmer i företagen. Utan fackliga organisationer och utan MBL skulle det inte bli mycket bevänt med arbetstagarnas medbestämmande. Att förändra MBL på det sätt Hökmark i realiteten förespråkar, genom att försämra de fackliga organisationernas ställning i förhållande till arbetsgivaren, har alltså, som jag ser det, en direkt motsatt effekt till vad Hökmark säger sig vilja uppnå. Det leder till ett minskat inflytande för den enskilde arbetstagaren och till ökad makt för arbetsgivaren. Några sådana förändringar i MBL har jag inte för avsikt att genomföra. Jag vill tillägga att detta betyder att jag i själva verket fäster den allra största vikt vid den enskilde arbetstagarens rätt till inflytande över förhållandena på arbetsplatsen. Det var en huvudlinje i arbetsrättsreformen att man inom ramen för MBL:s och medbestämmandeavtalens regler skulle tillgodose de enskilda arbetstagarnas behov och intresse av att få ett sådant inflytande. I det fackliga arbetet på de träffade medbestämmandeavtalens grund är strävan densamma. För det behöver man således inte några sådana ändringar i MBL som Hökmark tänker sig. När det sedan gäller spörsmålet om de enskilda arbetstagarnas insyn och inflytande i sina egna fackliga organisationer är det min uppfattning att det ankommer på medlemmarna själva att i gängse demokratiska former bestämma hur den egna organisationen skall vara uppbyggd och hur beslutsfattandet i organisationen skall ske. Det skall inte vara lagstiftarens sak att bestämma hur medlemsinflytandet skall utövas i enskildas sammanslutningar, vare sig det är fackliga organisationer eller föreningar av något annat slag. Att det skulle finnas något behov av att säkerställa de fackliga organisationernas inre demokrati genom lagregler har varken Hökmark eller någon annan visat något belägg för. Hökmark gör i det här sammanhanget gällande att det i dag i praktiken är omöjligt för en arbetstagare att utträda ur sin fackliga organisation, eftersom fackföreningsavgiften dras direkt på lönen och arbetstagaren inte blir utesluten ur den fackliga organisationen så länge han betalar denna avgift. Detta måste vara en missuppfattning. Det vanliga på arbetsmarknaden är att en arbetstagare redan i samband med ansökan om inträde i den fackliga organisationen lämnar organisationen skriftlig fullmakt att uppbära fackföreningsavgift genom löneavdrag. Det följer då av allmänna fullmaktsrättsliga regler att arbetstagaren kan återkalla fullmakten med omedelbar verkan och därmed stoppa fortsatta löneavdrag. Därmed åstadkommer arbetstagaren också att han efter viss tid, ofta två till tre månader, blir utesluten ur organisationen. En arbetstagare har också rätt att efter egen anmälan lämna sin fackliga organisation, låt vara att förhållandena kan variera något, bl.a. när det gäller hur lång tid det tar, innan utträdet skall anses genomfört. Jag kan inte se att det ligger något integritetskränkande i detta. Inte heller när det gäller området i stort anser jag att förhållandena är sådana att det skulle vara nödvändigt att tillgripa lagstiftning för att skydda arbetstagarnas personliga integritet. När det slutligen gäller frågan om den enskilda arbetstagarens rätt och möjlighet att stå utanför fackliga organisationer, vad som brukar kallas den negativa föreningsrätten, vill jag säga följande. Nya arbetsrättskommittén gjorde i sitt under 1982 framlagda betänkande en ganska utförlig analys av den negativa föreningsrätten och föreningsrättsskyddet för arbetssökande. rens rättsställning i förhållande till arbetsgivaren i allt väsentligt var likvärdig Nr 43 med den fackligt organiserades, även utan regler om negativ föreningsrätt i MBL. Slutsatsen var därför att det inte finns något faktiskt behov av 9 december 1983 lagstiftning, som syftar till att ge oorganiserade arbetstagare i bestående Siställningstörtiällanden ett rättsligt skydd gentemot arbetsgivaren för rätten Om ökat skydd för att vara oorganiserad. / enskilda personers När det gäller föreningsrättsskyddet för arbetssökande är saken enligt integritet, såvitt avkommittén mer komplicerad. Det är nämligen svårt att utan att inkräkta på sermedbestämden fria rätten för arbetsmarknadens parter att hävda sina legitima intressen mandelagstift med fackliga påtryckningsåtgärder utvidga skyddet för föreningsrätten till att även omfatta arbetssökande. Något förslag i den riktningen framfördes inte heller av nya arbetsrättskommittén. Som ett led i kommitténs arbete gjordes en undersökning av förekomsten av s.k. organisationsklausuler i kollektivavtalen på arbetsmarknaden. Undersökningen visade att utvecklingen är på väg mot att sådana klausuler får allt mindre betydelse. Organisationsklausulen tas numera främst in is.k. hängavtal på sådana områden som kännetecknas av att det finns ett stort antal små och tillfälliga arbetsplatser. Ett exempel är byggnadsbranschen. Där motiveras klausulerna med att de bidrar till att möjliggöra för de fackliga organisationerna att övervaka att arbetsgivarna på ett riktigt sätt följer gällande lagar och allmänt vedertagna normer för arbetet. Bevakningen måste då ske genom att organisationerna har medlemmar anställda på arbetsplatserna. Man anser sig därigenom kunna bidra till att tillgodose intressen som är gemensamma för arbetsgivarna och arbetstagarkollektivet i stort i branschen, genom att motverka osund konkurrens i den formen att arbetsgivarna anställer oorganiserad arbetskraft som inte får avtalsenliga löner. Jag delar den uppfattning som nya arbetsrättskommittén kom fram till, nämligen att det inte finns skäl att nu vidta några lagstiftningsåtgärder som tar sikte på organisationsklausulerna eller i övrigt på den negativa föreningsrätten i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Herr talman! Först ber jag att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. I I min interpellation till justitieministern ställde jag ett antal frågor gällande enskilda människors integritet gentemot olika kollektiv. Eftersom det gällde värnet av den enskildes integritet och rättsäkerhet, ansåg jag att det var logiskt att ställa frågorna till justiteministern. Syftet med min interpellation var inte att få en diskussion i de enskilda fackfrågorna, utan det var den enskildes ställning jag ville diskutera. Genom fördelningen av svaren till olika fackministrar visar regeringen hur man ser på integritetsfrågan — man ser på den från myndigheternas och organisationernas sida, inte från den enskildes sida. Man värnar mer om organisationernas intressen än om individens rätt. I all sin enkelhet förmedlar socialdemokratin därmed på ett effektivt sätt bilden av sig själv som ett organisationernas parti, okänsligt för de enskilda människornas 163 önskemål och tankar. Herr talman! Skillnaden mellan mig och Anna-Greta Leijon är inte — som Anna-Greta Leijon tycks påstå — att jag skulle tycka att fackliga verksamheter och fackliga organisationer som ett självändamål skall motarbetas. Skillnaden ligger i stället i, att medan Anna-Greta Leijon och det parti hon företräder gärna stiftar lagar som inskränker de enskilda människornas frihet, är hon direkt ovillig att stifta lagar som reglerar de fackliga organisationernas verksamhet. Skillnaden ligger i, att medan vi båda ser värdet av en balans mellan parterna på arbetsmarknaden — och därmed ser värdet av fackliga organisationer —, ser arbetsmarknadsministern inget behov av lagar och regler som skapar en någorlunda god balans mellan den enskilde löntagaren och den fackliga organisationen. Detta är desto mer uppenbart som arbetsmarknadsministerns parti gärna lagstiftar för att ge organisationerna rättigheter att företräda medlemmarna, men ogärna lagstiftar för att ge dem skyldighet gentemot medlemmarna, liksom man ogärna lagstiftar för att ge de enskilda löntagarna rättigheter gentemot organisationerna. Denna skillnad beror på att arbetsmarknadsministern med begreppet löntagare menar organisationer, medan jag med ordet löntagare menar enskilda människor. Med anledning av svaret — som tecknar en problemfri bild av de fackliga organisationernas förhållande till sina medlemmar — skulle jag vilja fråga arbetsmarknadsministern: Ser arbetsmarknadsministern ingen konflikt, eller motsättning, mellan enskilda löntagares intressen och rätt gentemot organisationernas makt, en makt som socialdemokratin både lagvägen och skattevägen ivrigt stärker? Finns det ingen motsatsställning alls värd att tas till intäkt för en lagstiftning som värnar den enskildes roll? Uteslutningen av lärare som vill studera på fritiden, händelserna vid Stöde och Ullared, några av de exempel som tidigare har diskuterats under frågedebatten i dag ger en bild av att det finns många exempel på facklig makt. Ger det aldrig arbetsmarknadsministern anledning till eftertanke? Ger den typen av händelser en stimulans till Anna-Greta Leijon att säga att det är fritt fram för fackliga organisationer att göra som de vill mot enskilda människor, så länge man inte använder våld? Arbetsmarknadsministern påstår i sitt svar att jag skulle mena att MBL fråntagit den enskilde arbetstagaren inflytande som han eller hon tidigare hade. Det är fel. Däremot menar jag att MBL innebär att man försummat mer direkta möjligheter till inflytande på arbetsplatsen. Låt mig ställa ytterligare en fråga till Anna-Greta Leijon med anledning av detta: Är arbetsmarknadsministern riktigt säker på att den enskilde löntagaren på en arbetsplats upplever sig ha fått mer inflytande på sin arbetsplats genom MBL än hon eller han hade tidigare? Jag är inte lika säker. Det finns alltför många fall där de heltidsanställda ”inflytarna” gått emot de enskilda anställda på en arbetsplats på grund av ”övergripande” fackliga intressen, det må gälla i en fabrikshall anpassning av arbetstiden på fredagar till de anställdas önskemål eller schemaläggningen på en sjukhusavdelning. Arbetsmarknadsministern vore en bättre arbetsmark nadsminister om hon insåg att det inte bara är vi enskilda människor som har våra brister utan även facket. De fackliga organisationernas representativitet är inte heller så fantastisk som arbetsmarknadsministern vill låta påskina. I LO 80-rapporten finns material som ger fog för en motsatt uppfattning. T. ex. anser sig enbart 17 av LO:s medlemmar vara aktiva. Det är inget argument mot LO:s sätt att fungera som organisation — de flesta organisationer har ett begränsat antal aktiva — men det är ett argument mot att man alltid skall gå vägen över den fackliga organisationen, när man vill skapa inflytande för de anställda. Herr talman! Arbetsmarknadsministerns svar är intressant. Hon anser nämligen att allt är som det skall vara i dag. Det finns enligt Anna-Greta Leijon ingen anledning att med lagstiftning stärka de enskilda löntagarnas inflytande på sin arbetsplats. Allt är så bra det kan vara. Är detta verkligen arbetsmarknadsministerns uppfattning? Jag vill nog påstå att de fackliga organisationerna har fått en sådan makt att de ibland kan vara nonchalanta mot medlemsopinionen. På vilket annat sätt kan man karakterisera TCO:s sätt, under regeringskollegan Bodströms tid, att agera i löntagarfondsfrågan — mot medlemmarna, med socialdemokratin. Menar Anna-Greta Leijon att de fackliga organisationerna visat lyhördhet gentemot medlemsopinionen i fondfrågan, är alla opinionsundersökningar som tyder på motsatsen felaktiga? Jag tänker litet grand på den frihetsdebatt som Ingvar Carlsson försökte dra i gång i våras, när jag ställer följande fråga: Kommer arbetsmarknadsministern att lägga fram något enda förslag som stärker den enskildes integritet och rätt på arbetsmarknaden? Arbetsmarknadsministern går i sitt svar också in på en fråga som behandlades-— eller rättare sagt inte behandlades —i justitieministerns svar på min interpellation, när hon säger att det måste vara en missuppfattning att det i praktiken kan vara omöjligt att utträda ur vissa fackliga organisationer. Jag skall inte närmare beröra detta påstående. Jag skall begränsa mig till att läsa upp ett avsnitt ur ett brev som tillställts en person som ansökte om utträde ur sin fackliga organisation, Målarettan. Han fick, bl.a. med följande ord, avslag på sin utträdesansökan: På grund av ovanstående avslås din begäran om utträde samt att du därmed blir utesluten fr.o.m. 81.07 från organisationen. — Om man inte är nöjd med detta besked skall man inom 30 dagar från delgivningen besvära sig till förbundsstyrelsen. Den typen av aktiviteter, där en facklig organisation nästan agerar som en myndighet, tycker jag är beklämmande. Är verkligen begreppet ”utstraffning” helt främmande för arbetsmarknadsministern? Sjöfolksförbundet, Kommunalarbetareförbundet och Fabriksarbetareförbundet är tre ytterligare exempel på organisationer som hindrar medlemmars utträde. Känner inte arbetsmarknadsministern till detta? Högsta domstolen har uttalat sig om de regler som inom LO gäller för utträde. De är enligt HD ”ägnade att inge allvarliga betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt”. Trots detta säger Leijon — och detta vill jag understryka: ”Inte heller när det gäller området i stort anser jag att förhållandena är sådana att det skulle vara nödvändigt att tillgripa lagstiftning för att skydda arbetstagarnas personliga integritet.” Är det verkligen arbetsmarknadsministerns uppfattning att det som HD anser betänkligt inte ger regering och riksdag anledning att överväga lagstiftning? Den enskilde på arbetsmarknaden är också den enskilde småföretagaren, enmansföretagaren. Vi har tidigare i dag i kammaren diskuterat olika aktiviteter, riktade mot enmansföretagare. Då skulle jag vilja fråga arbetsmarknadsministern följande: Anser arbetsmarknadsministern att näringsfriheten, vare sig det gäller stora företag, små företag eller enmansföretag, skall vara beroende av fackliga organisationers godkännande? Även om det inte är så i teorin, är det på detta sätt i praktiken för väldigt många. Det finns konkreta exempel — det är inte bara några enstaka, några udda exempel, utan det är många exempel. I princip är småföretagare tvingade att skriva under kollektivavtal. Gör de detta sätts också en begränsning för hur mycket arbete de får utföra. På målarsidan innebär det i dag arbete för vilket utgår ersättning med ungefär 4 000 kr. ; annars måste man ansöka om dispens. Skriver dessa företagare under kollektivavtalet skriver de också under på att endast anställa personer som är medlemmar i facklig organisation. De skriver också under på att verka för att de anställda skall vara medlemmar. Herr talman! Detta innebär att parterna på arbetsmarknaden — på båda sidor — har avtalat bort en lagbunden näringsfrihet för enskilda människor. Anser arbetsmarknadsministern att det är helt i sin ordning att intresseorganisationer eliminerar de enskilda människornas integritet i det här avseendet? Det innebär också i praktiken ett tvång för varje anställd att vara facklig medlem, därför att den målare eller byggnadsarbetare som inte är medlem får inget jobb. Detta ligger nära det som på engelska kallas ”closed shops”. I fallet ”Young, James and Webster” har Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna dömt Storbritannien för existensen av ”closed shops” på de engelska järnvägarna. Eftersom arbetsmarknadsministern själv inte ser någon anledning att värna de enskilda utan hellre värnar organisationerna vill jag sluta med följande fråga: Anser arbetsmarknadsministern att Europadomstolens fällande dom i vad gäller ”elosed shops” skall ha någon betydelse för lagstiftningen på den svenska arbetsmarknaden?

Herr talman! Får jag först ta upp ett inslag i Hökmarks inlägg som handlade om vad människor förväntade sig av MBL. Jag vill ge honom rätt på den punkten. Jag tror att det var så, att när medbestämmandelagen diskuterades, medverkade vi på ömse håll till att driva upp förväntningarna kring vad som skulle bli resultatet. Ni gjorde det genom att skrämma, precis som i löntagarfondsdebatten, för allt det hemska som skulle hända om facket fick ökad makt. Vi gjorde det kanske genom att se alltför förenklat på de stora problem som finns ute på arbetsplatserna. Så här i efterhand kan man konstatera att tonläget blev litet för högt på båda håll. MBL kan inte ensamt ge den förbättring i fråga om de fackliga organisationernas och arbetstagarnas inflytande på arbetsplatsen som vi trodde och hoppades på och ibland gav sken av i debatten i början av 1970-talet. Det fanns alltså en viss risk för besvikelse över vilka rättigheter de här lagarna gav åt den enskilde. Till detta har naturligtvis medverkat att det dröjde till förra året — egentligen ända till i år — innan vi fick avtal som följde upp medbestämmandelagen. Lagen är ju så konstruerad att den bara ger ramar — och ganska dåliga ramar så länge inte parterna kan enas om att följa upp dem ute i praktiken. Där var det inte de fackliga organisationerna som strävade emot. Vi skulle ha nått längre med medbestämmandet om dessa avtal hade kommit till tidigare. Jag tror att man kan döma MBL rättvist först om kanske tio år, när vi har fått det att fungera med avtalen. Men jag håller alltså med om att MBL kanske inte gav den förbättring på arbetsplatsen som de enskilda arbetstagarna hade hoppats på. I övrigt är det naturligvis så att Hökmark och jag har ganska olika sätt att se på verkligheten. Svenskarna är ett folk som gillar att organisera sig. Många av oss är med i många olika organisationer — folkdansgillen, fackliga organisationer och mycket annat. Min grundläggande inställning är att det inte förhåller sig så att vare sig folkdansgillet eller den fackliga organisationen är uppbyggd på ett sådant motsatsförhållande mellan medlemmarna och den valda styrelsen som hela Hökmarks argumentering utgår från. Frågan om de fackliga organisationernas inre förhållanden har ju diskuterats som ett kärt ämne av moderaterna under årtionden. På 1930-talet liksom nu krävde man lagstiftning för att skydda medlemmarna i facket mot sina egna. Men det är de fackliga organisationernas egna medlemmar som demokratiskt väljer sina representanter. Visst är det sant att inte alla medlemmar går på möten eller är aktiva. 17 96 är nog när det gäller aktiviteten i en organisation en ganska hyfsad siffra , men den behöver inte alltid vara ett mått på vad som händer i organisationen. För några år sedan gjordes det faktiskt en vetenskaplig undersökning just mot denna bakgrund. Man sade att eftersom det är så få som går på mötena, är det förmodligen också så att de fackliga förtroendemännen inte känner till vad medlemmarna egentligen har för uppfattning. Så gjorde man en undersökning. Man gjorde jämförelser mellan vad de vanliga fackmedlemmarna, som inte gick på mötena, tyckte och vad deras förtroendemän tyckte och vilka frågor de arbetade med. Man fann en mycket stor överensstämmelse. Det finns ett gehör från förtroendemännens sida för vad medlemmarna tycker — det visades klart i den undersökningen. I själva verket blev undersökaren mycket förvånad över hur stor överensstämmelsen var med de uppfattningar som fanns ute på golvet eller i sjukhuskorridoren. Jag kan inte påstå att jag har särskilt stor erfarenhet av fackligt arbete. Tvärtom har jag en mycket liten sådan. Men jag har vid några tillfällen haft möjlighet att sitta som åhörare och lyssna på vad som händer på ett klubbmöte ute på ett företag. Jag har också haft tillfälle att läsa styrelseprotokoll från klubbmöten i olika fackliga organisationer. Vad är det som tas upp på dessa styrelsemöten? Jo, allt möjligt. Det kan gälla råttor som försöker komma in där de anställda skall äta lunch eller frukost. Det är triviala vardagsfrågor, som handlar om pausrummens utformning och om möjligheten att få kolonilott på företagets mark. Det är frågor som rör lönen. Det kan gälla turordningslistor när det kniper och att arbetarnas antal skall minskas. Det är alltså frågor som i hög grad bestämmer den enskilda människans möjligheter att leva ett drägligt liv. Vi vet att den enskilde står sig ganska slätt om han alldeles själv skall försöka kämpa för sina rättigheter. Han behöver gå tillsammans med andra. Han blir då tryggare och starkare. Det är det som det fackliga arbetet handlar om. Det finns naturligtvis ett intresse från visst håll att sätta bojor på facket. Vi ser hur mani Storbritannien tar steg efter steg i den riktningen. Därför förstår jag att Hökmark är speciellt intresserad av vad som händer där. I varje organisation finns det naturligtvis problem, konflikter mellan människor, svårigheter. Och varje organisations verksamhet kan förbättras. Man behöver hålla ögonen på att de fackliga förtroendemännen tänker och tycker ungefär som medlemmarna. Man behöver hålla ögonen på den interna demokratin. Ja visst, men det skall man göra själv. Vi vet att vi i Sverige har en facklig rörelse med stort ansvar — också inför dessa frågor. Rapporten LO 80 är ett uttryck för detta. Det är en rannsakan av det egna arbetet. Det finns i svensk fackföreningsrörelse många andra sådana uttryck för att man hela tiden jobbar med de frågor som rör hur vi på bästa sätt skall ordna att medlemmarnas synpunkter och intressen kommer fram, så att vi kan tillvarata vad medlemmarna tycker och skapa förutsättningar för aktivitet hos så många människor som möjligt. Det är det som är kärnan i den fackliga organisationen. Den svenska fackföreningsrörelsen har visat att den vill ta itu med dessa frågor. Det finns inget skäl nu — liksom det inte har funnits det tidigare — för att vi skall lagstifta om hur fritt organiserade människor skall ordna förhållandena i sin egen organisation. Vi skall inte göra det när det gäller folkdansgillen, och lika litet skall vi göra det när det gäller de fackliga organisationerna. Herr talman! Jag ser att repliktiden snart är slut. Därför ber jag att i ett senare anförande få återkomma till en del frågor som jag inte fick tillfälle att ta upp just nu.

Herr talman! När det först gäller Europadomstolens fällande dom i fallet i England, handlade den inte om vad som hände i England utan vad Europarådets domstol ansåg om existensen av ”closed shops” i England. Det var också om det jag ställde frågan till Anna-Greta Leijon, om hon anser att den fällande domen har någon giltighet på svensk arbetsmarknad, om den föranleder någon omprövning av svensk arbetsmarknadslagstiftning. Hitintills har Anna-Greta Leijon inte svarat på någon av de frågor som hennes interpellationssvar föranledde mig att ställa. När det gäller MBL kan jag hålla med Anna-Greta Leijon om en sak, och det är att förväntningarna kanske var upptrissade på olika håll. Icke desto mindre vill jag påstå att MBL har lett till mycket som kunde ha varit bättre, samtidigt som lagen på många sätt också har tvingat fram bättre information i företagen. Men det grundläggnade skäl som ni socialdemokrater alltid gör när ni diskuterar inflytande på arbetsplatsen är att ni förutsätter att det måste gå vägen via facket. Därmed avvisar ni andra former för inflytande på arbetsplatsen som skulle kunna vara bättre. För det är väl inte så att den enda möjliga och lämpliga formen för inflytande på en arbetsplats är via facket? Jag tror att alla partier är litet medskyldiga till det som i dag kan kritiseras i MBL, för det förekom alltför litet debatt om lagen. Jag hade snarare velat att det hade varit mer debatt om MBL och att man genom försummelser härvidlag gav inflytandet till organisationer, som jag vill hävda många gånger kan vara byråkratiska. Anna-Greta Leijon säger mycket riktigt att vi svenskar gillar att organisera oss, och det håller jag med henne om. Ibland organiserar vi oss alldeles för mycket, men vi kanske är sådana. Det intressanta är då: Varför är Anna-Greta Leijon, och även andra socialdemokrater och företrädare för regeringen, så rädda att lagstifta så fort det gäller en facklig organisation, när man aldrig visar någon rädsla för att lagstifta när det gäller enskilda individer? På vilket sätt skulle den fackliga organisationens intressen vara mer heliga än enskilda människors intressen? Det är lätt att säga att ingen tycker att man skall lagstifta när det gäller folkdansgillen, om huruvida de skall dansa hambo eller polka. Men det är ju ingen som har talat om det. Saken är den, att fackliga organisationer har en unik ställning i det svenska samhället, dels genom den ytterligt viktiga roll som de spelar på arbetsmarknaden, dels genom det faktum att man har bestämmelser i avtalen som tvingar människor att vara medlemmar i facket för att kunna få jobb, dels genom att man har bestämmelser som förmenar människor möjligheten att utträda ur den fackliga organisationen. Förnekar Anna-Greta Leijon att det är så? Men det är också så att de fackliga organisationerna har en unik ställning på den svenska arbetsmarknaden på grund av att de på olika sätt genom lagstiftning har getts makt från det offentliga, t.ex. när det gäller medbestämmandelagstiftningen. Därför tycker jag att det i den typ av organisationer som har vissa rättigheter reglerade i lag också bör finnas vissa rättigheter för medlemmarna gentemot organisationen och vissa skyldigheter för organisationen gentemot medlemmarna. Det är det som är den viktiga frågan att debattera i dag. När det gäller vilken typ av inflytande man har i olika organisationer, tror jag att det i många enkla och vardagliga frågor finns en stor samstämmighet, därför att vi svenskar är mycket samstämmiga i många saker på arbetsplatserna. Ta den fråga som var stor och dominerande under hela 1970-talet, nämligen frågan om löntagarfonder. Jag skulle vilja ha ett svar från Anna-Greta Leijon: Är löntagarfonder ett exempel på att de fackliga organisationerna är representativa för medlemmarna? Jag vill ta upp ytterligare ett område, herr talman, och det gäller enmansföretagen. Det är lätt för arbetsmarknadsministern att säga att det förekommer i mycket liten omfattning att facket försöker slå ut olika typer av småföretag. Men detta har faktiskt pågått under rätt lång tid, inte minst i Stockholm, från olika fack. Varför har inte arbetsmarknadsministern offentligt reagerat mot detta och försökt få stopp för det? För några veckor sedan stod det i tidningen om en målare som driver ett enmansföretag och var hotad med blockad -— inte för att han var anklagad för att fuska med skatten eller för att ägna sig åt oseriös verksamhet, utan enbart av det skälet att han inte hade avtal. Han hade inget avtal, eftersom han inte hade någon anställd. Men skriver han på ett avtal, skulle han tvingas in i avtal där han också förband sig att inte åta sig arbeten värda mer än 4 000 kr. Det går an, Anna-Greta Leijon, att tala om facklig verksamhet som någonting bra när den fungerar, men det intressanta för den här församlingen är att diskutera och besluta om hur det skall vara när saker och ting inte fungerar. Tycker Anna-Greta Leijon att det är riktigt att facket kan fungera som en domstol när det gäller etableringsfriheten? Vilken betydelse anser Anna-Greta Leijon att högsta domstolens yttrande angående möjligheter till utträde ur fackliga organisationer har för hennes planer i fråga om lagstiftning?

Herr talman! Facket är inte en domstol i frågor om etableringsfrihet och skall inte vara det — jag har under hösten haft åtskilliga debatter här i kammaren om detta. Facket har inget mandat att vara en sådan domstol. Det är alldeles riktigt att högsta domstolen i ett beslut för ett år sedan behandlade en tvist mellan ett LO-förbund och några av dess medlemmar om utträde ur förbundet. Vad som prövades av högsta domstolen var emellertid inte utträdesrätten som sådan, utan en bestämmelse i stadgarna om sammansättningen av en skiljenämnd som skulle pröva frågan om utträdesrätt. Det var alltså om den bestämmelsen som HD uttalade sig. Det jag anförde i interpellationssvaret om frågan om rätt till utträde ur facklig organisation var AD:s bedömningar av detta. Enligt LO:s normalstadgar för förbunden har en medlem rätt till utträde vid övergång till annat arbete eller då han har förbundsstyrelsens tillstånd. Förbunden har vidare möjlighet att utesluta medlemmar som inte betalar sin avgift. I några principavgöranden vid arbetsdomstolen har man klart sagt att LO:s normalstadgar inte hindrar att medlemmarna måste anses ha rätt att säga upp sitt medlemskap i ett LO-förbund. AD har vid flera tillfällen gjort bedömningen, att denna rätt finns. Det som i sammanhanget ofta brukar diskuteras är uppsägningstiden. AD har i några fall kommit fram till att den skäligen bör vara tre månader. Så till frågan om Europadomstolen i Strasbourg, som i augusti 1981 behandlade det fall som Gunnar Hökmark tagit upp. Det gällde förekomsten av organisationsklausuler i kollektivavtal på den brittiska arbetsmarknaden och frågan om hur dessa klausuler motsvarade innehållet i den europeiska konventionen från 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Tvisten i det här fallet, Gunnar Hökmark, gällde avskedande av oorganiserade arbetstagare sedan arbetsgivaren efter anställningstillfällena hade träffat kollektivavtal med organisationsklausul. Europadomstolens avgörande innebar att de oorganiserade arbetstagarna fick rätt. Vad leder detta till för konsekvenser för Sverige, frågar Gunnar Hökmark. — Ja, i Sverige är det så att vi genom fackliga organisationer och genom samarbete mellan LO och socialdemokratin och förståelse från en del andra partier i riksdagen har fått lagar som skyddar arbetstagarna. Lagen om anställningsskydd i Sverige ger den trygghet som Europadomstolen sade att de där ifrågavarande arbetarna skulle ha. Det är facket som har tillkämpat sig den tryggheten — ofta emot företrädare för Gunnar Hökmarks parti. Man kan alltså, tycker jag, dra vissa lärdomar av vad som händer ute i Europa. Man kan dra den lärdomen att genom att vi i det här landet har starka fackliga organisationer tillkämpar de medlemmarna rättigheten till anställningstrygghet. Jag förstår att moderaterna är väldigt intresserade av vad som händer i Storbritannien, för det är ett återkommande tema i riksdagen och också i debatter utanför det här huset, där moderaterna på alla sätt försöker svartmåla den svenska fackföreningsrörelsen. Det är klart att moderaterna ser med lystna blickar på vad som händer borta i Storbritannien, där Margaret Thatcher och hennes medhjälpare med den ena lagstiftningen efter den andra försöker att sätta bojor på de fackliga organisationerna. Sverige är ett land som i många avseenden har lyckats att skapa mer av lugn och ro på arbetsmarknaden än andra länder. I stor utsträckning är det de fackliga organisationernas förtjänst att det har blivit på det sättet. De svenska fackliga organisationerna har visat att de kan bära friheten, att de kan ta det ansvar som friheten kräver av dem. Det tror jag att de är beredda att göra i fortsättningen också, och jag hoppas att riksdagen skall låta dem arbeta på det sättet. Under en socialdemokratisk regering är det ingen tvekan på den punkten.

Herr talman! Det är helt riktigt, som arbetsmarknadsministern hävdar, att den kritik som HD framförde gällde sammansättningen av skiljenämnd. Men sammansättningen av skiljenämnd påverkar ju också rättigheten till utträde ur en facklig organisation. Det skulle vara intressant att få höra arbetsmarknadsministern inte bara referera till HD:s och AD:s bedömningar utan också redogöra för om hon anser att de enskilda människorna skall ha rätt att utträda ur en facklig organisation, eller om hon anser att det ankommer på organisationerna att bestämma över enskilda människor. Det är detta som är kärnpunkten i debatten. Det går an att påvisa att det finns en rätt till utträde ur en facklig organisation med förbundsstyrelsens tillstånd. Men om förbundsstyrelsen inte ger tillstånd, vilket råd vill då Sveriges arbetsmarknadsminister ge den person som inte vill vara med i en facklig organisation? Det kan ju vara en facklig organisation som i sina stadgar har inskrivet att den skall verka för socialism, som glatt och frejdigt kollektivansluter sina medlemmar till socialdemokratin, och det kan vara någonting annat. I och för sig har vi ingen anledning att diskutera varför någon vill stå utanför en facklig organisation. Vad vi diskuterar här är vilken respekt vi skall tillmäta enskilda människors önskemål. Och där är det så, att medan Anna-Greta Leijon garanterar de stora fackliga organisationernas rätt att bestämma om enskilda människor skall få gå in i eller ut ur i en organisation, står vi moderater för att vilja värna de enskilda människornas önskemål på det här området. I en kommentar till LO:s normalstadgar kan man läsa: ”Fackföreningsrörelsens principiella inställning till utträdesrätt ur ett fackförbund är att sådan rätt saknas.” Delar arbetsmarknadsministern den uppfattningen? Att jag skulle svartmåla de fackliga organisationerna är en grav missuppfattning, men en missuppfattning som alltid uppkommer så fort man diskuterar de fackliga organisationernas sätt att existera. Om vi pekar på att man har kollektivanslutning, att man vägrar att bevilja utträde ur en facklig organisation, att man på olika sätt går den egna medlemsopinionen emot, t.ex. i löntagarfondsfrågan, och att man utnyttjar sin fackliga makt till att bojkotta företag, såsom skett i Ullared och Stöde, eller till att bojkotta enmansföretag i Stockholm på målaroch elektrikersidan, då talar arbetsmarknadsministern enbart om hur viktigt det är med facklig verksamhet. Men det är inte det saken gäller. Det gäller ju vilken typ av rätt vi skall tillerkänna enskilda människor. Jag sade tidigare i debatten att man i tidningen kunde läsa att en enmansföretagare hade blivit hotad med blockad av målarfacket. Jag fick i dag en lapp som visar att han i dag är satt i blockad. Det finns ingen som kan påvisa att han begått några brott mot skattelagarna eller andra lagar — i varje fall påstås det inte. Hans enda försyndelse är att han inte skrivit under ett kollektivavtal, trots att han inte har någon anställd. Tro inte att detta är enstaka och udda företeelser, utan det händer och sker. Uppenbarligen vill Anna-Greta Leijon tillmäta facket polisiära befogenheter, eftersom hon menar att det ankommer på facket att pröva om företagare är seriösa i den meningen att de betalar sina skatter. Jag menar att det i ett rättssamhälle skall vara de rättsvårdande offentliga instanserna som tar det ansvaret, inte fackliga organisationer, som dessutom är motparter till de företag de själva vill bedöma. Jag skulle därför än en gång vilja fråga: Anser Anna-Greta Leijon att det finns någon anledning att garantera enmansföretagare rätten att vara utan kollektivavtal, om de så önskar? Avser arbetsmarknadsministern att för riksdagen framlägga förslag som innebär att man fråntar fackliga organisationer — och jag avser då båda avtalsparterna — deras rätt att genom avtal eliminera näringsfriheten? En ung människa — eller för den delen även en gammal — kan inte få ett arbete inom måleribranschen, byggbranschen eller någon annan bransch, om han eller hon inte är facklig medlem och av något skäl, som varken jag eller arbetsmarknadsministern har anledning att recensera, inte vill bli det. Det är därför jag frågar om arbetsmarknadsministerns bedömning av Europadomstolens dom. Jag är fullt medveten om att den fällande domen gällde att man avskedat några personer som icke var fackligt anslutna. Men det finns väl en viss parallell i att människor tvingas vara medlemmar i facket för att över huvud taget få ett arbete. Att få ett arbete är en mycket viktig sak för både ung och gammal. Att ställa kravet på fackligt medlemskap för att en person skall få ett arbete är i praktiken i ett samhälle som vårt detsamma som att tvinga enskilda människor att gå med i facket. Finns det ingenting alls som arbetsmarknadsministern är beredd att föreslå när det gäller att garantera enskilda människors rätt att etablera sig som småföretagare eller enskilda människors rätt att själva avgöra om de vill vara med i en facklig organisation eller inte? Finns det ingenting som arbetsmarknadsministern vill föreslå denna riksdag på det området.

Herr talman! Oswald Söderqvist har, med anledning av den uppmärksammade transporten av elektronisk materiel från Sydafrika till svenska destinationer och det förbud mot import av krigsmateriel från Sydafrika som infördes i samband med denna transport, frågat vilken skillnad som föreligger mellan den nu aktuella transitaffären och den som var aktuell för ett år sedan. Han har därtill frågat, varför det inte räcker med den svenska vapenexportlagen i detta fall, när den ansågs heltäckande för ett år sedan. Herr talman! För ett år sedan frågade Oswald Söderqvist utrikesoch handelsministern vilka regler som gäller för transport av främmande militär materiel genom Sverige. I svaret hänvisades till den kungörelse angående förbud mot utförsel från riket av krigsmateriel som vid det senaste årsskiftet ersattes med en lag — lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel m.m. Lagen föreskriver — liksom kungörelsen gjorde — att krigsmateriel inte utan särskilt tillstånd får utföras till utrikes ort. Utförsel i samband med en transitering faller också under detta förbud i lagen. Det betyder att för varje transitering krävs ett utförseltillstånd som skall företes för tullmyndigheten. Det skall inhämtas enligt sedvanligt ansökningsförfarande. Denna reglering ger full insyn i transiteringens natur, dvs. varifrån godset kommer, vart och till vem det skall gå och vad det består av. Det finns därför ingen anledning att ändra på dessa bestämmelser. Oswald Söderqvist har således en felaktig utgångspunkt för sin interpellation, när han förutsätter att tillstånd för transitering av krigsmateriel endast kräver ett fraktavtal med SJ. Den nya förordning som trädde i kraft den 23 november i år har tillkommit för att hindra införsel till Sverige av krigsmateriel från Sydafrika. Bestämmelserna ligger i linje med det förbud mot all export av krigsmateriel till Sydafrika som beslutats av Förenta nationerna och som Sverige tar aktiv del &

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Det är mycket intressant att jämföra vad Mats Hellström säger i sitt svar i dag med det som Lennart Bodström sade i sitt svar till mig i november 1982. I båda fallen gällde det transitering av krigsmateriel över svenskt område. Lennart Bodström förnekade ingalunda att det rörde sig om krigsmateriel i transiteringen för ett år sedan, och jag förutsätter att Mats Hellström inte heller förnekar det. I dag har vi också fått klart besked om att de omtalade lådorna och containrarna, som finns på olika tullstationer i Sverige, innehåller krigsmateriel. Så långt är det således likartade fall. Det som skiljer och verkligen måste väcka förvåning är den olika behandling som de här båda transporterna fått på sin väg genom Sverige. I fjol, när det gällde krigsmateriel från Västtyskland till Norge, alltså en transport inom NATO, räckte det med den svenska vapenexportlagen. Mats Hellström försöker i sitt svar göra ett nummer av att jag sade att det endast behövs ett fraktavtal med SJ. Det behövs också en tulldeklaration, ett utförseltillstånd, och därmed skulle, enligt Mats Hellström, också i dagsläget all rättfärdighet vara uppfylld. Men det ändrar ju ingenting i den viktiga sakfrågan och när det gäller skiljaktigheten i behandlingen av de här båda transporterna. Det är alltså, enligt vad regeringen anser, fullt tillåtet att transportera utländsk krigsmateriel genom Sverige med stöd av lagen om svensk krigsmaterieltransport. Det var det som jag kritiserade för ett år sedan, och då fick jag följande svar av Lennart Bodström: ”Å andra sidan vill jag också göra klart att de nu gällande bestämmelserna inte utgår ifrån att det skulle vara oneutralt att över svenskt territorium transportera krigsmateriel. Vi tillämpar samma regler för utförsel av materiel som kommit in i landet för vidare befordran som vi tillämpar för materiel som tillverkas i Sverige.” Mats Hellström säger i dag: ”Det finns därför ingen anledning att ändra på dessa bestämmelser.” Det är ju precis vad Mats Hellström har gjort med den här transporten av datamateriel. För undvikande av alla missförstånd vill jag gärna deklarera att jag tycker det är alldeles utmärkt att den här transporten har stoppats. Vi skall inte ha några transporter av någon utländsk krigsmateriel genom Sverige. Mats Hellström anser tydligen att den här transporten, till skillnad från övriga fall, kan skada Sveriges alliansfrihet, något som tydligen inte gällde för ett år sedan i fråga om NATO-transporten genom Sverige. Nu säger Mats Hellström: Ja, men detta gäller ju Sydafrika, FN-embargo och allt sådant. Men vad kommer materielen ifrån Mats Hellström? Den är ju från USA, inte sant? Det var också den materiel som gick till Norge i transiten förra året. Den materielen gick emellertid via Västtyskland. Det gick bra från svensk synpunkt. Den logiska frågan till Mats Hellström måste då bli: Om den här datamaterielen kommit via Västtyskland till Sverige — vilket den ju indirekt också gjort — skulle då transiteringen ha mött något hinder? Jag anser att Sydafrika är ointressant i sammanhanget och att Mats Hellström genom att hänvisa till att materielen den här gången kom därifrån försöker slingra sig undan sakfrågan. En andra fråga är således: Vilka länders krigsmateriel kan passera genom Sverige med stöd av den svenska exportlagen? Är det bara när det gäller Sydafrika som särskilda lagar behövs? Av vad regeringen hittills sagt och gjort är det uppenbarligen så — verifierat både av Lennart Bodström och av Mats Hellström, om jag nu inte får något annat besked här i dag. Jag vidhåller uppfattningen — som vpk också uttryckt i motionen om svensk krigsmaterielexport — att det är helt oacceptabelt att utländsk krigsmateriel skall kunna transiteras genom Sverige med stöd av den svenska krigsmaterielexportlagen. I vissa fall är detta tydligen också regeringens uppfattning. Men då behövs det ytterligare nya och skärpta lagbestämmelser — inte bara när det gäller Sydafrika.

Herr talman! Nu talar Mats Hellström mycket om Norge och svarar inte på de följdfrågor jag ställde om datatransiteringen. Det är naturligtvis alldeles riktigt att här har förekommit försök att fila bort beteckningar osv. Men jag upprepar: Antag att denna materiel hade kommit direkt från USA till Sverige! Hur hade då den svenska regeringen ställt sig? Hade det då blivit någon ny lag? Och antag att materielen hade kommit från Västtyskland, som jag sade förra gången. Hade det då också behövts någon ny lag? Precis som Lennart Bodström för ett år sedan talar Mats Hellström om Norge. Det är ett nordiskt grannland, och det är helt självklart att dit kan man tillåta att det transiteras i stort sett vad som helst. Men faktum är ju, vilket vi inte får bortse ifrån, att Norge hör till en av de stora pakterna, nämligen NATO. Det är ganska konstigt att det går att tillåta transitering av NATO-materiel genom Sverige utan att man på något sätt ifrågasätter om detta kan skada Sveriges alliansfrihet eller neutralitet. Jag ställde en fråga till Lennart Bodström för ett år sedan utan att få svar, och jag vill ställa samma fråga till Mats Hellström. Man kan ju exempelvis förutsätta att Sovjetunionen vill skicka krigsmateriel genom Sverige, förslagsvis till DDR — mycket tänkbart — kanske från Kolabasen, genom Finland, via Sverige och ner till Sassnitz. Är det tillåtet enligt de svenska krigsmaterielexportbestämmelserna? Möter inte det något hinder? Jag anser att varken NATO-materiel eller materiel från Warszawapakten skall transiteras genom Sverige. Kan Mats Hellström svara på den frågan? Det är ju det som är intressant. Det gäller alltså inte bara Norge. Det är visserligen det enda exempel vi hittills har, men vi vet ju inte om det har förekommit — vilket det har getts cxempel på vid pressbevakningen av den här affären — sådan datatransitering tidigare genom Sverige, kanske från andra länder än Sydafrika. Gäller alltså den här speciella lagstiftningen bara om krigsmateriel av visst slag — det behöver inte vara datautrustning — kommer från Sydafrika? Eller kan det också tänkas att andra länders materiel kan stoppas genom särskild lagstiftning? I så fall räcker det ju inte att bara hänvisa till de svenska bestämmelserna för krigsmaterielexport.
Herr talman! Oswald Söderqvist var förvånad över att jag talar om Norge. Det är inte så egendomligt. Norge är det helt dominerande föremålet för den transitering för vilken man legalt söker — och också har möjlighet att få — tillstånd. En sådan transitering sker också till Finland. Dessutom gällde Oswald Söderqvists fråga förra året just Norge. Oswald Söderqvist har ju en tendens att också ta upp andra frågor än dem han ställer i sin interpellation. Men hans interpellation i dag avsåg skillnaden mellan transiteringen till Norge förra året och vad som förekommit från Sydafrika i år. Det var väl en naturlig bakgrund till att jag talade om Norge. Sedan ställer Oswald Söderqvist en rad nya frågor, som inte har med interpellationen att göra, om olika hypotetiska fall. Jag vill bara säga, relaterat till hans interpellation, att den förordning som har tillskapats gäller ju den specifika situation som uppstod med försök till krigsmaterielimport från Sydafrika till Sverige. Det är den möjliga situation som vi ville täcka in med den här förordningen. Många andra fall är ju redan intäckta — där har vi redan möjlighet att ingripa — genom den krigsmateriellagstiftning vi har. Det gällert.ex. ren transitering. Vad vi eftersträvade var att fylla igen en tänkbar lucka i detta sammanhang.

Herr talman! Jag tycker självfallet att det är bra att Mats Hellström klarar ut det här med Norge. Men det kan alltså inte finnas något som helst hinder för att man vidgar en interpellationsdebatt till att gälla en generell bestämmelse och begära besked om de svenska bestämmelserna på ett sådant här viktigt område. Vi har, som jag också sade förut, tagit upp detta i ett motionsyrkande från vpk:s sida, och det kommer vi att göra om igen i januari. Det måste alltså vara helt klart att man kan vidga interpellationsdebatten utöver den fråga som är ställd från början. I det här fallet konstaterar jag bara att Mats Hellström inte har svarat på min fråga. Vi har ju fått det unika fallet att man här plötsligt har slagit till med en lag. Jag vill säga än en gång att jag tycker att det är mycket bra att man snabbt införde lagen om att stoppa sådan här import och export av krigsmateriel. Men gäller den alltså i fortsättningen bara försök att transitera materiel från Sydafrika? I det här fallet var det, som jag sade, också USA-tillverkad materiel. Låt mig för tredje gången fråga: Hade det gått bra om materielen hade kommit direkt från USA? Om den kommit via Västtyskland, hade det då gått bra? Det här är inte bara hypotetiska fall. Det är mycket tänkbart att sådan materiel har passerat genom Sverige, fastän det inte har upptäckts tidigare. Detta betyder att vi måste få nya lagar varje gång något land skickar sådan materiel. Eller skall Sydafrika betraktas som något alldeles speciellt? Det är det som är den springande och viktiga punkten i den här frågan och som Mats Hellström inte har svarat på.
Herr talman! De hypotetiska fall som Oswald Söderqvist beskriver — med transitering från de olika länder han nämnde — är intäckta. Där gäller vår lagstiftning. Regeringen och krigsmaterielinspektören kan ta ställning i varje enskilt fall beträffande de länder han nämnde och med avseende på transitering. Den speciella förordningen gällde den andra situationen — med möjlighet till import av krigsmateriel från Sydafrika. Som jag sagt tidigare — bl.a. när vi lade fram förslaget till förordning — är det självklart att förordningen tillkom i den akuta situationen. Nu är materielen föremål för krigsmaterielinspektörens undersökning, och den har undersökts av tullen. Parallellt med att den här unika situationen uppträder är det alldeles självklart att vi utvärderar det som sker och ser efter om det finns skäl att göra ytterligare ändring, mer generellt, i framtiden. Men det som nu görs ser vi i första hand som en utvärdering av den mycket unika situation som har uppträtt — där gods har stått under lång tid utan att någon gjort anspråk på det.
Herr talman! Om nu de svenska bestämmelserna för krigsmaterielexport är så bra som Mats Hellström säger, om krigsmaterielinspektören har alla möjligheter att göra sina kontroller — han har nu fått den uppgiften också i detta fall —, varför behövs då en särskild lagstiftning? Den svenska krigsmaterielexportlagen borde ha räckt även denna gång för den här importen och exporten. Helt plötsligt var det alltså nödvändigt med en ny lag! Därför kvarstår något som är oklart: För vilka länder behövs en särskild lagstiftning, utöver den alldeles utmärkta krigsmaterielexportlag som vi har här i Sverige och som övervakas av krigsmaterielinspektören? Den var uppenbarligen inte tillräcklig i det här fallet. I vilka andra fall kan man tänka sig att den inte är tillräcklig? Det är det som är viktigt. Och här kommer man in på frågorna: Vad för slags materiel skall det gälla? Från vilka länder skall den komma? Till vilka länder skall den vara avsedd att sändas? Jag har ännu inte fått svar på de frågorna. Jag är ledsen för det.